Herr talman! Oavsett vilka siffror herr Lothigius bollar med — 30 å 40 milj.kr. — kommer vi inte ifrån det faktum att trots överskottet från skogsoch fastighetsförvaltningen får man ett årligt underskott i storleksordningen 600 000 — 700 000 kr. de närmaste åren. Till detta skall vi lägga kostnaden för upprustning. Det rör sig här om avsevärda belopp, herr Lothigius. Mot den bakgrunden är de 5,7 miljonerna, som jag tidigare sade, i magstarkaste laget.
Herr talman! Vi har inte resignerat i den här frågan. Detta kan ju vara en etapp på vägen, Tore Claeson. Att man gör en första upprustning för fritidsändamål — vilket alltså i dag är det största kravet, eftersom det inte f. n. finns ett ekonomiskt underlag för att bygga vidare — innebär en viss fördel. Sedan kan man gå vidare, så det är ingen resignation i det sammanhanget. När det gäller kostnaderna kan man, som jag säger, inte i längden begära att ett enskilt företag skall betala de samhällsekonomiska kostnaderna som vi kräver. Vi kräver ju att få ha kanalen kvar, vi kräver att den skall upprustas, vi kräver att den skall stå till förfogande för fritidsändamål för att människorna i det här landet skall ha nytta och glädje av den, från turistsynpunkt och för egen del. Då blir det en förlust, men förlusten blir inte så stor mot bakgrund av befintliga tillgångar, vilka jag, med hänsyn till de verkliga skogsvärden som i dag finns, menar är underskattade i den här propositionen.

Herr talman! Jag har i motionen 588 föreslagit en ändring av livsmedelslagen i det stycke som avser reglerandet av temperaturer i arbetslokaler för styckning av kött och fläsk. F.n. gäller för sådana arbetsplatser att temperaturen får uppgå till högst +10 grader. Det har visat sig att arbete med starkt nedkylda produkter i kalla lokaler är från hälsosynpunkt mycket farligt. Branschen är f. n. en av de allra farligaste i vårt land. Yrkesskadorna inom denna bransch ökar från år till år. En undersökning som gjorts i Stockholm visar att 90 96 av styckarna i åldern 25-34 år söker läkarhjälp för skador i nacke, axlar, armar, händer och rygg. Reumatiska besvär är mycket vanliga inom denna yrkeskår, och utslagningen är större än inom kanske något annat yrkesområde i landet. Utskottet säger i sin skrivning att de regler som gäller för denna verksamhet och för sådana anläggningar som berörs i motionen är anpassade till EG-ländernas föreskrifter. Det är möjligt att de regler som gäller för dessa anläggningar är anpassade till EG:s regler, men av de varor och produkter som framställs i anläggningarna går inte ens 10 96 till EG-området. I vårt grannland Norge har man löst problematiken på det sättet att man byggt speciella anläggningar som är anpassade till EG-områdets bestämmelser, och i övriga anläggningar håller man en arbetstemperatur av +15 grader. Jag delar över huvud taget inte uppfattningen att det är riktigt att anpassa våra arbetslokaler till EG:s regler, när detta kan få sådana konsekvenser att 90 26 av de unga blir skadade och utsätts för stora risker för fortsatta reumatiska besvär. Dessutom säger expertis att det inte skulle inverka menligt på de produkter som tillverkas om man höjde denna arbetstemperatur. Mycket talar för att de regler som har spikats av EG i det här sammanhanget har tillkommit av klart protektionistiska skäl. Enligt min mening finns det ingen anledning för oss att acceptera en sådan ordning. Jag yrkar bifall till motionen 588.

Herr talman! Under senare år har människors medvetenhet om födans innehåll och förvaring ökat märkbart, vilket är naturligt mot bakgrund av dels den ökade användningen av tillsatser, dels också den ökade frekvensen av allergiska reaktioner. De motioner som utskottet haft att behandla är en naturlig konsekvens av detta ökade intresse för och också ökade kunskap om livsmedelskontroll. I motionerna behandlas också viktiga frågor. I motionerna 1279 och 1403 anser man att upplysningen om färgämnen och andra tillsatser i livsmedel bör förbättras och göras mer lättförståelig. Nu lämnas uppgifter om tillsatser genom ett kodsystem, som också tillämpas inom EG-området. Informationen om kodsystemet lämnas på de s.k. kodkorten, som tillhandahålls på apotek, hos hemkonsulenter och av Allergiförbundet. I motionen 1403 anser man dessutom att alla produkter som livsmedelsindustrin framställer bör förses med fullständig varudeklaration. De grundläggande reglerna på detta område finns i livsmedelslagen, vilken närmast är en ramlag som eger riktlinjer för regeringens och de berörda myndigheternas agerande i fråga om livsmedelskontroll. Det är livsmedelsverket som har fått ansvaret att meddela närmare föreskrifter.

En liknande enkät som riktar sig till allergiker kommer också att utföras. I motionerna 588 och 1264 tas upp frågor som berör detaljbestämmelser i livsmedelsverkets tillämpningskungörelse till livsmedelslagen. Enligt motion 588 bör man av arbetarskyddsskäl höja den tillåtna temperaturen i arbetslokaler där t.ex. styckning av kött utförs. Som meddelas i betänkandet är den föreskrivna temperaturen anpassad både till EG-ländernas importkontrollföreskrifter och till de hygieniska krav som man i allmänhet kan ställa på hantering av livsmedel. Som motionären påpekat i sin motion och i sitt inlägg finns det olägenheter med att arbeta i låga temperaturer. Myndigheterna har också tagit fasta på detta.

I mitten av denna månad kommer Sverige att delta i ett möte i Rom som sammankallats i avsikt att diskutera just hållbarhetsmärkning. Mot bakgrund av den uppmärksamhet och de aktiviteter som de av motionärerna aktualiserade frågorna är föremål för har utskottet beslutat att lämna motionerna utan åtgärd. Jag yrkar därför på bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vid det betänkande som vi nu skall diskutera och besluta om finns fogad en reservation från socialdemokraterna. Den handlar om en kemikommission, som vi menar är nödvändigt att få tillsatt snabbt, med en serie av uppgifter. Reservationen, som gäller ett delkrav i den stora miljömotion som socialdemokraterna har lagt fram till årets riksmöte, tar framför allt upp frågan om den kemiska miljön. I det moderna samhället används ett stort antal kemiska produkter, som är speciellt framställda för en rad olika ändamål inom industrin, jordbruket, skogsbruket och medicinen och för användning i hemmen. Detta produktsortiment förändras ständigt, och användningen ökar på många områden. Vi vet nu att vi har omkring 2 miljoner kända kemiska föreningar och att det årligen tillkommer uppemot 200 000 nya substanser. Varje år förs tusentals nya kemiska produkter ut på marknaden. Efter andra världskriget har uppskattningsvis omkring 10 000 grundkemikalier utvecklats. Det har lett fram till omkring 100 000 nya kemiska produkter. Av dessa är det bara en liten del som har kunnat testas ingående. De kemiska riskerna är ett ständigt växande problem i samhället. Vi menar när vi diskuterar den kemiska miljön att utgångspunkten för arbetet med den kemiska miljön måste vara att människor inte skall komma till skada genom användningen av kemiska ämnen. Tillverkare och importörer måste ta ansvar för att dessa produkter inte ger upphov till sådana skador, och det är samhället som måste se till att de tar detta ansvar. För att fullfölja denna tillsyn måste samhället ta ett ökat ansvar för vilka kemiska ämnen och produkter som skall få användas samt för att de människor som kommer i kontakt med dessa ämnen har tillräcklig information och kunskap för att kunna hantera dem på rätt sätt. Vi menar att det med de senaste årens kunskaper har blivit alltmer uppenbart att samhället måste anlägga en helhetssyn — en helhetssyn som inbegriper både arbetsmiljön och den yttre miljön — på de kemiska ämnena och på de problem som användningen av kemikalier medför. Gällande lagstiftning bör ses över och skärpas. Bristerna måste rättas till. Kraven på forskningsinsatser bör redovisas och program för det framtida arbetet måste upprättas. Kontrolloch laboratoriefunktioner bör ses över och behoven av åtgärder måste redovisas. Administrationen bör granskas och möjligheterna till samordning undersökas. Som vi anför rätt utförligt i motionen — vi pekar på att en serie problem kvarstår — ser vi det som nödvändigt att man tillsätter en kemikommission som skall ha dessa uppgifter att på bred front angripa de problem som användningen av kemikalier leder till. Det fordras en samordning av åtgärder på skilda områden för att man skall uppnå det önskade resultatet.

För dessa uppgifter menar vi att det behövs en samordnande kemikommission. Utskottets majoritet avvisar socialdemokraternas förslag och tillägger att man t. v. nöjer sig med det uttalande som riksdagen vid en serie tillfällen har gjort — senast vid förra årets riksmöte — och där riksdagen krävt en översyn av den statliga produktkontrollorganisationen. Majoriteten nöjer sig också med att man nu vet om att direktiven för den begärda översynen av organisationen hos produktkontrollen håller på att utarbetas inom jordbruksdepartementet. I övrigt vill utskottsmajoriteten inte göra något i fråga om den serie av uppgifter på dessa områden som jag har påpekat är nödvändiga för att man skall få den samordning och den totala sammanhållande bild som är erforderlig och där man på bred front skall kunna angripa problemen. Man vill avvakta vad denna produktkontrollens organisationsöversyn kommer att leda till och avvisar därmed vårt krav. På den socialdemokratiska sidan anser vi oss inte ha råd att vänta längre. Vi har vid en serie av tillfällen fört fram krav på kontrollskärpningar, och vi har gjort upp ett samordnat och sammanhållet program för hur en sådan kemikommission skulle kunna arbeta. Vi yrkar i reservationen att denna kemikommission skall tillsättas och att vi nu får en helhetssyn på de åtgärder som riksdagen skall besluta om för att problemen med de olika kemikalierna skall kunna tacklas liksom alla de problem som finns inom det kemiska området. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservationen som är fogad till jordbruksutskottets betänkande 27.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna pekade så sent som föregående år på den nästan obefintliga granskningen av hälsofarliga produkter såsom en följd av fiaskot med lagen om hälsooch miljöfarliga varor. Den omvända bevisföringen har ju inte använts alls! Storfinansens effektivitetskrav har fått fritt spelrum i förhållande till hälsooch miljöintressen. Lagstiftningen ger nu storfinansintressena ”fritt fram” att forska för nya produkter och att införa nya produkter i produktion och samhällsliv. Oerhörda resurser läggs ned av storfinansintressena för att effektivisera deras produktion. En av dessa effektivitetsmetoder är att skapa nya ämnen, som uppenbarligen är hälsooch miljöfarliga. Någon motsvarande forskning och utveckling görs däremot inte av dessa profitörer för att utröna olika produkters farlighet innan de används. De har i dag i stort sett fritt spelrum och kan riskera människors hälsa och förstöra vår miljö. Det är därför som vpk återigen — i motionen 871 — föreslår en obligatorisk granskning innan nya produkter introduceras för tillverkning, försäljning eller användning, och att en förhandsgranskning skall företas som liknar den som används inom läkemedelsområdet. Vi vet att metoderna i det fallet inte är helt tillfredsställande. Metoderna har dock förbättrats avsevärt under senare år, och denna kontroll är i alla fall bättre än ingen kontroll alls. framlagts i USA, och vid världsmiljödagen den 5 juni 1977 antogs en del av FN:s miljöprogram, vilken lyder: ”I-—och ca 10.000 nya ämnen produceras varje år i kvantiteter som överstiger 500 kg. En stor del av dessa kan eventuellt påverka den mänskliga miljön. Många är utan tvivel cancerframkallande, men den cancer som de ger upphov till kan ta många år innan den manifesterar sig som sjukdom hos människan. Därför är det väsentligt att sådana kemikalier får genomgå laboratoriekontroll i fråga om cancerframkallande effekter innan de kommer till bred spridning och användning.” I stort sett kan man säga att många misstankar under de senaste åren ytterligare har aktualiserat frågan om förhandsgranskning av kemiska produkter för att minska riskerna för kommande arbetsmiljöoch miljökatastrofer. På goda grunder misstänks tvålar kunna orsaka missbildningar hos barn till sjukvårdspersonal, och liknande skador har uppmärksammats även bland läkemedelspersonal. Kvinnor som tillverkar PVC-plast har uppvisat ökad frekvens av bröstcancer. Lösningsmedel och plastingrediensen styren har också satts i samband med fosterskador. Många av de skador som har förorsakats av dessa ämnen kunde ha förebyggts eller upptäckts på ett tidigare stadium, om djuroch andra testexperiment hade utförts innan tillverkningen hade påbörjats i stor skala. Vi kan i dag konstatera att det finns ett otal farliga ämnen på arbetsplatser, i vår närmaste omgivning och i naturen, samtidigt som vi inte vet i vilken omfattning dessa giftiga ämnen medför skador också för framtiden. Men vad vi vet är — det har flera rapporter visat — att problemet är mycket allvarligt och kräver omedelbara motåtgärder. Därför föreslår vpk årets riksdag att en ny arbetskontrollutredning skall tillsättas som får i uppdrag att skyndsamt utarbeta lagförslag om obligatorisk förhandsanmälan av nya produkter, som importeras eller tillverkas i Sverige, till myndighet som meddelar tillstånd eller avslag eller som kräver ytterligare dokumentation kring hälsoeffekterna av ämnet eller produktionen. Resurser för att möjliggöra detta måste omedelbart ges. Utskottet gör i år som föregående år några välvilliga uttalanden men vill inte heller nu göra något väsentligt åt problemen. Men det gäller ju att någon gång börja satsningen på den mycket höga ambitionsnivå som krävs, med utvecklande av betydande forskningsoch kontrollresurser som skall stå till samhällets förfogande. Huvudbördan av kostnaderna för denna satsning bör naturligtvis falla på dem som importerar, tillverkar och försäljer dessa produkter som måste genomgå kontroll. Utskottet hänvisar i sitt yttrande över motionen till vad som är på gång f. n. Det är arbete med upprättande av ett produktregister. Importörer, tillverkare och försäljare skall anmäla vilka produkter som de har och i en senare etapp också ge mer ingående svar beträffande dessa produkters beskaffenhet. I stort sett har man inte kommit längre med kontrollen över hälsooch miljöfarliga ämnen i vårt land. Det är ganska typiskt för synsättet på de här frågorna i det kapitalistiska samhället. Man skulle ju i vårt land inte komma på idén att tillskriva t.ex. tjuvar och brottslingar och fråga hur många brott de begått och hur många de tänker göra, sedan begära ytterligare upplysningar om de allvarligaste brotten, därefter upprätta ett register med ledning av svaren och slutligen fundera över vad man skulle göra med registret. Nej, det skulle man aldrig komma på idén att göra. Men när det gäller människors miljö och påverkan på den av kemiska produkter, då förfar man i princip på detta sätt. Man tillfrågar de profitörer som har produkter som ger problem för människor, på deras arbetsplatser, på miljön och över huvud taget i samhället. Det gäller dem som profiterar på människors hälsa. Jag vänder mig inte mot att upprätta register utan mot det oerhört slappa sätt som hela frågan om kontrollfunktionerna hanteras på. Jag kan bara konstatera att utskottet skjuter hela frågan om åtgärder framför sig. Utskottet tar på sig ett stort ansvar för människorna och den framtida miljön. Till betänkandet finns fogad en reservation författad av det parti som stått fadder för den lagstiftning vi har i dag och dess tillämpning. Det är naturligtvis glädjande att detta parti nu vill skärpa lagstiftningen och vidta åtgärder — det måste hälsas med tillfredsställelse. Men fortfarande andas i reservationen en räddhåga inför direkta och kraftfulla åtgärder. Man borde dock vara medveten om att det behövs en klar målsättning och en kraftig resursförstärkning mycket snabbt. Vi kan från vänsterpartiet kommunisternas sida tyvärr inte rösta för denna reservation, eftersom man där yrkat avslag på vpk-motionen, där vi har ett yrkande som gäller att de fackliga organisationerna skall ha tre fjärdedelar av platserna i naturvårdsverkets styrelse, alltså en kvalificerad majoritet. Vi har ställt det yrkandet därför att lagstiftningar numera tenderar att vara lagstiftningar, där man sedan ålägger berörda myndigheter att följa upp vissa målsättningar i lagen och där det tydligen skall ske en köpslagan mellan de olika partsintressena. Det finns, som vi ser det, ingen anledning för de fackliga organisationerna att köpslå om miljön, eftersom det i största utsträckning är deras medlemmar som drabbas av dessa farliga ämnen, både i arbetslivet och i samhället. Det skulle vara på sin plats att efterhöra reservanternas syn på varför de inte kan biträda förslaget att de fackliga representanterna får huvudparten av styrelseposterna. Att den borgerliga majoriteten i utskottet inte vill ge facket dessa maktbefogenheter ligger, som vi ser det, mycket väl i linje med den i övrigt arbetarfientliga politik som bedrivs. Jag yrkar bifall till motionen 871 i dess helhet. I motionen 785 av vpk-ledamöterna Tore Claeson och Oswald Söderqvist tas det konkreta problemet med kvicksilver upp. Där sägs att allt fler sjöar i vårt land svartlistas på grund av för höga halter kvicksilver i fisk, att kvicksilver påverkar människans nervsystem och att risken för hjärnskador är speciellt stor hos foster och småbarn. En betydande del av utsläppen i luft och vatten utgörs av fullt avsiktliga emissioner. Till sådana hör bl.a. tandvårdsklinikernas utsläpp av avloppsvatten, jordbrukets användning av kvicksilverhaltiga bekämpningsmedel — två ton per år — förbränning på soptipparna av bortkastade batterier, termometrar m.m. samt Bolidenbolagets utsläpp. Alla dessa utsläpp kan elimineras för rimliga kostnader eller helt förbjudas. I betänkandet behandlas endast kravet på förbud mot kvicksilverhaltiga bekämpningsmedel. Utskottet förlitar sig då helt på de produktkontrollerande myndigheterna och vill inte göra något som helst ställningstagande i sakfrågan. I stort sett vill man komma ifrån frågan genom en formell diskussion om att vi har en ramlagstiftning, enligt vilken berörd myndighet avgör och bedömer frågan. Yrkandet i motionen är ett förslag om att riksdagen skall besluta. Det är enligt utskottet felaktigt och inte i överensstämmelse med gällande lagstiftning. För att göra det lättare för utskottet när det gäller sakfrågan vill jag hemställa att riksdagen får ta ställning till ett yrkande med anledning av motionen, nämligen att riksdagen hos regeringen anhåller att förbud snarast införs mot användningen av kvicksilverhaltiga bekämpningsmedel. Med detta, herr talman, yrkar jag återigen bifall till motionen 871 och det nu framförda särskilda yrkandet.

Herr talman! När man tar del av reservanternas åsikter om helhetssynen på kemikalieproblemet får man ett intryck av att den föregående regeringen sovit en, som vi får hoppas, det goda samvetets sömn —en regering som under alla sina år vid makten inte gjort ett dugg på det här området. Men t.o.m. vi på den borgerliga kanten måste nog säga att en sådan kritik vore verkligt orättvis, för det har skett mycket på området, och vi har ingen anledning alls att inte framföra en komplimang till dem som tidigare suttit vid makten för att man tacklat detta väldigt besvärliga problem på ett ganska realistiskt sätt. Så sent som förra året var frågan uppe. Vid budgetbehandlingen var regeringspartierna och oppositionen inom jordbruksutskottet inte eniga i vad gällde den ekonomiska sidan av saken. Det gällde de resurser som skulle ställas till produktkontrollnämndens förfogande. Organisationsfrågan berördes senare. Det var då i största enighet som jordbruksutskottet i ett yttrande till socialutskottet föreslog att produktkontrollnämnden skulle ges en mera självständig ställning. Däremot ansåg utskottet att det var för tidigt att redan då ta definitiv ståndpunkt till sådana frågor som kansliets organisatoriska uppbyggnad m.m. Men den nu föreslagna kemikommissionen skulle väl just skapa det självständiga ämbetsverk som vi för en tid sedan inte var färdiga att definitivt inrätta. Jag vill för egen del absolut inte utesluta att vi kan komma fram till att ett ämbetsverk, kallat kemikommission eller något annat, bör inrättas sedan den förra året förordade utredningen, för vilken man just nu — som Maj Britt Theorin nämnde — håller på att utfärda direktiv, slutfört sitt arbete. Men den frågan bör vi behandla då. Vad vi nu skall ta ställning till är den socialdemokratiska reservation som i sak kommit att rikta sig mot den åsikt som dess förespråkare hade för inte ens ett år sedan. Eftersom utskottsmajoriteten inte kan finna att sedan dess någonting inträffat som kan föranleda en ändrad ståndpunkt och driva fram ett slutligt ställningstagande, har vi inte heller anledning att yrka något annat än bifall till utskottets förslag. Till Lars-Ove Hagberg skulle jag vilja säga att tyvärr både han och jag måste konstatera att sedan människosläktet genomlevt stenåldern, järnåldern och allt vad det kan vara har vi nu hamnat i giftåldern. Lars-Ove Hagberg nämnde något antal nya ämnen som vi lärt känna, och vi har tyvärr bara att konstatera att så är det. Men det föreföll nästan som om Lars-Ove Hagberg menade att det där var någonting typiskt för det kapitalistiskt-imperialistiska samhället och att det inte skulle förekomma på andra håll. Men jag kan tala om för honom att jag vid flera tillfällen i de socialistiska staterna på andra sidan järnridån fått veta att man där inte på allvar vågar gå ut med något förbud mot gifter. Man vågar över huvud taget inte ge sig in i någon sådan allvarlig diskussion, därför att det skulle få sådana negativa följder för bl.a. jordbrukets avkastning att det vore bättre att arbeta på litet längre sikt när det gäller att undanröja nackdelarna än att införa ett omedelbart förbud mot allting. Lars-Ove Hagberg talade här om ett omedelbart förbud mot kvicksilverhaltiga bekämpningsmedel och nämnde att jordbruket strör ut två ton per år. Jag kan då säga, inte som försvar för jordbruket utan för att ge det hela riktiga proportioner, att vad jordbruket sprider ut är en helt försumbar kvantitet jämfört med vad industrin, framför allt cellulosaindustrin, skickar ut. Det finns nog trots detta knappast något land som har så hårda bestämmelser som Sverige just när det gäller kvicksilverpreparat. Vi har varit ett föregångsland på det här området. Professor Karl Borg var den förste som kom på kvicksilvrets roll. Vi fick också ett förbud mot den form av kvicksilverföreningar som var särskilt farlig. — Därmed inte sagt att det nu använda preparatet skulle vara helt ofarligt. Jag tror att vi allihop är överens om att vi måste försöka nedbringa användningen därav ytterligare. Man räknar med att redovisa resultatet av den utredning som pågår i denna fråga till produktkontrollnämnden i juni månad i år. Vi tycker därför från utskottsmajoritetens sida att det inte kan finnas någon anledning att störa det arbetet. Låt utredningen arbeta färdigt! Sedan får vi se vilka åtgärder dess resultat kan föranleda. Det är så att de här giftpreparaten inte har kommit till bara för att ge sina upphovsmän något slags tidsfördriv, utan de har kommit till därför att man vill göra någon nytta med dem. Man vill komma åt skadegörare, man vill förbättra skördarna. Vi har då, som utskottet också skriver, att avväga mellan å ena sidan risken med varan i det enskilda fallet, å andra sidan behovet av varan. Kanske har man många gånger låtit förleda sig att ta större risker än som varit behövligt. Man har med andra ord använt varan i vidare utsträckning än som varit av behovet påkallat. Men det kan finnas andra tillfällen då man tvingas ta en viss risk. Jag behöver bara peka på vad DDT har gjort när det gällt att få bukt med tsetseflugan och med gräshoppssvärmar och vilka skador som hade uppstått, om man inte hade fått använda det preparatet. Man får alltså vara beredd att ta en risk.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
Herr talman! Låt mig börja med att svara Lars-Ove Hagberg på hans fråga varför inte de socialdemokratiska reservanterna har kunnat acceptera det revolutionära krav som kommunisterna ställer i sin motion, nämligen att tre fjärdedelar av styrelseoch nämndposterna i naturvårdsverkets styrelse skulle besättas av fackliga representanter. Det är naturligtvis inte obekant för Lars-Ove Hagberg att det i så fall skulle innebära att vi finge göra exakt samma förändring inom alla statliga verk. Vi kan inte göra en så drastisk förändring som det här verkligen gäller inom enbart naturvårdsverkets styrelse — även om det enligt kommunisternas uppfattning skulle vara befogat. Det är naturligtvis inte så märkvärdigt att vi avstyrker ett sådant krav. Det vore ju något helt nytt om vi nu genom riksdagsbeslut skulle införa en ny bestämmelse för de anställdas inflytande på ett av våra statliga verk. Det är förunderligt att från Hans Wachtmeister behöva möta påståendet att socialdemokraterna har sovit i de här frågorna. Det är ju inte obekant för Hans Wachtmeister att det är socialdemokraterna som framlagt alla de förslag till lagstiftning på detta område som vi har att följa. Det är också socialdemokraterna som tid efter annan skärpt tonen, vidgat kraven och varit beredda att förändra lagarna. Det är vi som ställt kravet att en produktkontroll skulle införas och att ett produktregister snabbt skulle tas fram. Det har varit i hårda ordalag som vi fått föra fram dessa krav. Fortfarande har vi inte detta register i vår hand. När vi — också Lars-Ove Hagberg — diskuterat den här frågan sedan några år tillbaka har vi varit eniga om att ett produktregister är ett nödvändigt instrument för att komma åt de kemiska riskerna i arbetsmiljön. Jag tror fortfarande vi är eniga om att ett produktregister är nödvändigt — det är inte något kapitalistiskt påfund, om vi ålägger de producenter och importörer som vill marknadsföra kemiska ämnen att redovisa vad dessa innehåller och vilka effekter de får. Självfallet är detta viktigt. Vi skall naturligtvis utgå ifrån att de följer lagen och också redovisar vad ämnena innehåller. Vi har senast för ett år sedan sagt ifrån att ett produktregister är nödvändigt för att komma till rätta med problemen med de kemiska ämnena. Det är litet underligt att från Hans Wachtmeister få höra att man gjorde bedömningen att det var nödvändigt att använda DDT mot tsetseflugan. Man väger riskerna mot behovet, sade Hans Wachtmeister. Men vi fick också bittert lära oss vilka riskerna med DDT var. Såvitt jag vet är vi helt eniga om att DDT skall vara förbjudet. Det har förödande konsekvenser för kommande generationer. Det är en lärdom som jag tror de flesta länder i världen har dragit. Den bistra sanningen är att vi bara har sett toppen av isberget när det gäller de skador vi kommer att få registrera, såväl på miljön som på människor, av de kemiska ämnenas introduktion i samhället. Om det är en giftålder vi lever i, så är det vårt ansvar att se till att giftet inte drabbar människorna. Hittills har vi bara kunnat registrera en liten del. Jag påpekade att miljontals kemiska föreningar är kända. Tusentals olika kemiska produkter förs in i samhället varje år. Hittills har vi bara kunnat läsa av effekterna hos några av dem. Det tar 10-15 år innan effekterna av de kemiska ämnena utvecklas. Vi vet, bl.a. via den amerikanska forskningsverksamheten, att vi med en ökande hastighet får se effekterna av de kemiska ämnena i form av cancer. Den övervägande delen av alla cancerfall är, bedömer man, ett resultat av påverkan av kemiska ämnen. Det är självfallet vår uppgift att med den kunskap vi kan skaffa oss i riksdagen föra fram de förslag som är nödvändiga för att få en överblick och kontroll och en samordning av samhällets olika kontrollfunktioner och Socialdemokratin har inte sovit. Det är tvärtom en medveten och vaken socialdemokrati som är beredd att skärpa tonen och ställa de krav som är nödvändiga. Vi ser det som ytterligt nödvändigt att kemikommissionen tillsätts snabbt och får de uppgifter som vi har föreslagit i motionen 791, som jag för övrigt rekommenderar kammarens ledamöter att ta del av i dess helhet.

Herr talman! Mänskligheten har genomgått stenåldern, järnåldern och bronsåldern. Frågan är nu om mänskligheten också skall genomgå giftåldern, som Hans Wachtmeister här talade om. Det är det diskussionen gäller. Utskottet och Hans Wachtmeister ser farorna, men de vägrar att ta krafttag mot de kemiska riskerna. De tar därmed på sig ett mycket stort ansvar inför mänskligheten när det gäller miljön omkring oss. Det sägs här att riskerna måste vägas mot behoven. Men hur har vi det idag med den bedömningen? Vilka är det som producerar och importerar dessa ämnen? Och varför används medlen? I de flesta fall används de i produktionen för att effektivisera denna. När det krävs att dessa ämnen skall tas bort ur produktionen, får man svaret att produktionen då inte längre blir lönsam — det går inte att göra det, eftersom det inte finns några ersättningsprodukter. Över huvud taget har man inte försökt styra över till en användning av andra, ofarliga ämnen eller slå in på andra utvecklingsvägar. De som har initiativet på detta område har byggt upp behovet av dessa medel. Först i detta skede kommer parlamentariker och myndigheter med i bedömningen av riskerna med dessa medel. Människorna och miljöfaktorerna har från början satts på efterhand. Jag kommer så till frågan om registret. Ett register kan naturligtvis se ut hur som helst. Men om man läser utskottsbetänkandet och tar del av vad som hänt under alla dessa år, finner man att det är en bedrövlig slapphet på detta område, där vi är överens om att det föreligger så oerhört stora risker. Man bara frågar dessa profitörer: Vad gör ni och vad har ni för någonting i dag? Det blir istort sett bara en redovisning. Det sker ingenting mer, och det är det som är det allvarliga. Det görs i dag ingen riktig förhandsgranskning, och det är ju en sådan som nu behövs. Det är därför glädjande att socialdemokraterna har tagit upp detta i sin reservation. Jag tycker emellertid att socialdemokraterna i dag är lika tveksam ma som de var när de befann sig i regeringsställning — de är fortfarande lika luddiga när det gäller målsättningen och åtgärderna. Borde vi inte redan nu kunna klara av detta? Det är ju inte fråga om några större problem, och vi vet ju vad det är vi vill komma åt. Vi kan spika målsättningen och kräva de resurser som behövs för att nå upp till denna. Den saken borde vi kunna vara överens om. Jag kommer så till frågan om kvicksilvret. Jordbrukets användning av kvicksilverhaltiga bekämpningsmedel kan försvaras med att cellulosaindustrin gör ännu större utsläpp, säger Hans Wachtmeister. Jordbruksutskottet behandlar i detta betänkande ett av fyra yrkanden i Tore Claesons och Oswald Söderqvists motion. Jordbrukets användning av kvicksilverhaltiga bekämpningsmedel utgör en så försvinnande liten del av de kvicksilverutsläpp som förekommer att den inte utgör några problem, anses det tydligen. Jag har föreslagit ett uttalande, som det inte möter några formella hinder för riksdagen att anta och som går ut på att vi inte skall använda kvicksilver i denna form. Sedan till frågan om makten i naturvårdsverket och andra organ. Det finns framför allt två områden eller kanske tre där man har en ramlagstiftning. Arbetsmiljölagen är en ramlag. Det gäller även MBL-lagen och många andra lagar. Genom en ramlagstiftning får myndigheterna i uppdrag att fullfölja riksdagens målsättning. När sedan frågor som berörs av ramlagstiftningen tas upp till behandling hänvisar de beslutande församlingarna till att detta är frågor som myndigheterna skall klara av. Jag ser ingen annan möjlighet än att arbetarrörelsen kräver att de som drabbas av miljöriskerna också får ett avgörande inflytande i de instanser som skall utfärda bestämmelser och ta initiativ i dessa frågor. Jag kan inte förstå att arbetarrörelsen bör överlåta åt statsbyråkratin och andra att klara ut dessa frågor och i sämsta fall låta arbetarskyddsstyrelsen, naturvårdsverket och andra vara instanser för partssamarbete, partsförhandlingar eller uppgörelser om miljön. Det är det värsta som kan hända, och det håller på att hända idag. Det är därför jag tycker att vi inom arbetarrörelsen borde vara överens om att de fackliga organisationerna skall ha ett avgörande inflytande i de här nämnda verken.

Herr talman! Om jag får diskutera en god och angenäm sömn med Maj Britt Theorin ett litet tag, undrar jag om det inte var hon som sov en stund när jag var uppe i talarstolen första gången. Jag beskyllde nämligen inte alls socialdemokraterna för att ha sovit det goda samvetets sömn. Om Maj Britt Theorin hade varit vaken, hade hon hört vad jag sade. Jag framhöll att man efter att ha läst allt av uppgifter som ingår i helhetssynen på denna fråga skulle kunna få det intrycket att socialdemokraterna har sovit. Men jag sade samtidigt att det vore orättvist att komma med den beskyllningen, eftersom de onekligen gjort mycket. Jag gav dem en komplimang för att de fört frågan framåt på ett ganska realistiskt sätt. Om man med de människor som lever på de delar av jordklotet där man har stora problem med t.ex. tsetseflugor och gräshoppssvärmar talar om ett förbud mot DDT, får man till svar: ”Det kan ni säga som bor i sådana trakter som aldrig har bekymmer. Men vad skulle ni göra om det kom en gräshoppssvärm och åt upp hela er skörd? Det enda kända medlet är att spruta DDT från flygplan.” Man får med andra ord inte vara för kategorisk. Det kan uppstå tillfällen då man blir nödsakad att ta till DDT. Men vi skall naturligtvis försöka minska användningen så mycket som möjligt. Maj Britt Theorin var med i Kina, där jordbruksutskottet lärde sig många värdefulla ting. Bl. a. fick vi veta att man där ingalunda var främmande för biocider såsom bekämpningsmedel. Men man var försiktig med att använda dem. Man ville använda dem bara där det uppstod akuta problem. Man hade ganska bra räknat ut vad ett totalförbud mot alla bekämpningsmedel skulle innebära. Man kom fram till siffran 35 ?6. Maj Britt Theorin som har ett fantastiskt minne för siffror kan tala om huruvida årsavkastningen nedgick med 35 ?o eller till 35 6. Jag tror att jag håller mig till det fördelaktigaste, alltså att avkastningen nedgick med 35 ?6. Det betyder väldigt mycket. Så länge vi inte kan utöka vår odlade areal hur mycket som helst och så länge vi inte har några gödselmedel att öka produktionen än mera än vad nu är fallet, utan får verka på den så att säga negativa sidan genom att hålla efter skadegörarna, måste vi få använda dessa bekämpningsmedel. Jag kan hålla med Lars-Ove Hagberg om att de kan vara obehagliga. I många stunder delar jag Lars-Ove Hagbergs pessimism: kommer vi att överleva giftsamhället? Men det räcker inte med att riksdagen går emot jordbruket eller de areella näringarnas användning av bekämpningsmedel, eftersom kemikalierna har genomsyrat, om jag får uttrycka mig så, hela vårt samhälle i så hög grad att man blir mörkrädd när man studerar det hela. Här får produktkontrollnämnden onekligen en uppgift, kanske tillsammans med den kemikommission som vi eventuellt får när utredningen är klar. Men det vet vi inte ännu. Att produktkontrollnämnden skulle vara så pass betydelselös som framgår av Lars-Ove Hagbergs uttalande är det väl ändå litet svårt att tro. Jag kan läsa upp vad som står i utskottsbetänkandet på s. 2, där det talas om att regeringen har meddelat särskilda bestämmelser rörande bekämpningsmedel. Utskottet skriver: ”Sådana medel får sålunda varken säljas eller användas utan att vara registrerade hos produktkontrollnämnden. Registrering tillåts inte om medlet kan befaras medföra sådan olägenhet från hälsoeller miljöskyddssynpunkt att det inte lämpligen bör användas i bekämpningssyfte —--.” Detta säger givetvis inte allt som behöver sägas om förprövning av alla preparat som kommer in, men det är i alla fall en kolossalt sträng lagstiftning. Den är betydligt strängare hos oss än på andra håll. Inför vi ett förbud, vilket kan innebära att en viss produkt faller bort, får vi i stället importera denna produkt från ett land, där man sannerligen inte är så blödig i detta avseende. Är det säkert att detta är någon fördel?
Herr talman! Först ett par ord till Lars-Ove Hagberg, som tyckte att representanter för dem som drabbas av de kemiska ämnena skall utgöra tre fjärdedelar av representationen i naturvårdsverkets styrelse. Det är nu inte vad kommunisterna har begärt i sin motion. Där begärs att de fackliga representanterna inom naturvårdsverket skall besätta tre fjärdedelar av styrelseoch nämndposterna. Jag kan dela den uppfattningen i princip att självklart skall de människor som drabbas av de kemiska ämnena också ha en möjlighet att styra över användning eller icke användning av kemiska ämnen. Nu har vi valt den vägen i det här landet att vi använder lagstiftningen som ett viktigt instrument — förbudslagstiftning eller lagstiftning om åtgärder på olika områden — och jag vill säga att det är socialdemokratin som har stått för initiativet liksom i så många andra frågor när det gäller framför allt de kemiska ämnena. Det kan också vara ett svar på sitt sätt till Hans Wachtmeister, som säger att man kan ge komplimanger till socialdemokratin för dess agerande tidigare i miljövårdsfrågan. Men sedan kommer det i gammal känd borgerlig ordning: Men låt oss vänta, låt oss inte göra mer! Och så i nästa andetag: Det är möjligt att vi får en kemikommission. Jag är övertygad om att när den kemikommission som socialdemokraterna har föreslagit väl är tillsatt så kommer borgerligheten på nytt att säga, att det var ett bra och fint initiativ och ge oss komplimanger för det. Men hålla emot så länge som möjligt vill ni ändå göra. Herr Wachtmeister nämnde Kina. Jag är glad för att man även på den borgerliga kanten drar lärdom av våra studieresor. Besöket i Kina var lärorikt på många sätt, och det är kanske en fördel om vi inte bara drar till oss de negativa erfarenheter som kineserna visade upp vad gäller användande av DDT och bekämpningsmedel utan också tillgodogör oss litet grand av deras erfarenhet på en mängd andra områden. Jag tänker på deras sätt att återanvända resurserna, deras sätt att spara och ta till vara varje del av jorden, marken, luften och vattnet på ett vettigt sätt. Det finns mycket lärdom att hämta därifrån. Jag tror nog att vi är rätt överens om att sådana ämnen som DDT innebär för mänskligheten bevisligen så pass vanskliga effekter att vi skall hålla på den restriktivitet som vi tidigare har visat här från riksdagens sida. Så var det frågan om socialdemokraterna på nytt är luddiga i sina formuleringar. Jag villinte påstå det. Socialdemokraterna har bit för bit flyttat positionen, ställt hårdare och hårdare krav och lagt fram förslag så länge vi hade regeringsmakten i landet. Nu kan vi redovisa att det saknas ett tillräckligt samordnat grepp över effekterna av de kemiska ämnena, och vi föreslår med stöd av den erfarenhet och kunskap vi har av hur utvecklingen har rasat i väg på detta område att en kemikommission tillsätts. Det är väl preciserat, herr Hagberg, vilka uppgifter som vi menar att kommissionen skall ha. Bl.a. skall den göra en översyn av gällande lagstiftning och föreslå en anpassning av denna så att kraven om förhandskontroll, som Lars-Ove Hagberg talar om, märkning, skyddsblad och säkerhetsbestämmelser blir uppfyllda. Den skall samordna och initiera det forskningsoch undersökningsarbete som måste genomföras för att de syften skall uppnås som vi talar om i vår motion när det gäller att komma fram till — och detta vill jag poängtera — nya miljövänliga produktionsmetoder. Det är en väldigt viktig punkt i kommissionens arbete. Kommissionen skall vidare lägga fram förslag om utbyggnad av laboratorieresurser och inriktning och utformning av den utbildning som behövs. Den skall se över och undersöka förutsättningarna för en samordning inom de olika administrativa funktioner som finns inom området. Det är rätt stora uppgifter. Det behövs en kommission för det, och om jag förstod herr Wachtmeister rätt så får vi den kommissionen, men då skall det vara den borgerliga regeringen som själv får lägga fram förslaget. Jag noterar att det tydligen finns en allmän uppslutning kring tanken på en kemikommission. Riksdagen borde därmed kunna följa reservationen, som jag på nytt yrkar bifall till.
Herr talman! Vad beträffar socialdemokratins luddiga formuleringar har jag sagt tidigare att jag hälsar med tillfredsställelse den positionsförskjutning som skett sedan man lämnade regeringsställningen. Jag hoppas att den fortsätter. Då kanske den kan komma rätt så småningom. Jag erkänner alltså att det finns mycket positivt och att man är på rätt väg. Men man har ju vetat om detta giftsamhälle, och jag tycker man mycket klarare skulle kunna ställa kraven redan nu. Det är väl ingenting att fundera över! Vad är målsättningen? Vart vill vi komma? Det är detta vi vill ställa i förgrunden i dag. Vi skall ha en ordentlig förhandsprövning, och utifrån detta bygga ut våra resurser. Det är klart och tydligt. Jag ser med tveksamhet på reservationen. En kommission skall lösa alla problem. Men man skjuter huvudfrågan åt sidan. Till Hans Wachtmeister vill jag säga: Det man blir mörkrädd över är inte enbart jordbrukets utan hela samhällets giftanvändning. Vi överöses av farliga produkter i dag. Som försvar för utskottets ståndpunkt refererar han regeringens kungörelse. Men vad jag kan förstå talar den helt för vår bedömning. Produktkontrollnämnden fungerar inte. Ramlagstiftningen är ihålig och leder inte till förbud för farliga produkter i arbetsliv och samhälle. Vi anser därför att man måste ha en helt annan inriktning, men det vill man gå förbi. Man förlitar sig på myndigheternas arbete och tror man kommer fram den vägen. Men vad skall myndigheterna då göra, och vem skall kontrollera dem? Jag har inte sagt att enbart de som drabbas skall sitta med i styrelsen. Jag förutsätter att de fackliga representanter som får representation i naturvårdsverket och arbetarskyddsstyrelsen skall företräda hela den fackliga rörelsen. Det har varit min utgångspunkt. Det är ju de människor de företräder som drabbas av dessa hälsorisker. Nu har vi valt den här vägen, säger Maj Britt Theorin. Men går det inte att ändra på den vägen då? I så fall är det dystra framtidsperspektiv. Socialdemokraterna har ju valt vägar förr. Kan de inte vända, ser jag ingen framgång för socialdemokratin när det gäller att lösa problemen framför oss.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg sade att produktkontrollnämnden inte fungerar. Jo, fungerar gör den nog, men inte helt tillfredsställande, den saken är vi överens om. Men det är just därför jordbruksutskottet förra året enigt uttalade sig om behovet av en översyn av produktkontrollnämnden. Det gällde då dess verksamhet — det rent organisatoriska fick anstå. Vi menar att denna översyn nu bör slutföras innan vi går vidare. Maj Britt Theorin tyckte vi var eniga när det gällde kemikommissionen. Det är vi väl så till vida som att en översyn av produktkontrollnämnden naturligtvis kommer att utmynna i någonting. Det spelar ingen roll om vi kallar det en kemikommission eller någonting annat. Skillnaden mellan oss är att Maj Britt Theorin tycker att vi genast i dag skall fatta beslut, medan utskottsmajoriteten menar att vi bör vänta tills vi klarat av översynen av produktkontrollnämndens verksamhet. Till sist sade Maj Britt Theorin någonting om att det är det gamla välkända borgerliga argumentet att säga: ”Ta det lugnt — låt oss inte skynda på.” Snälla Maj Britt Theorin! Under mina riksdagsår har jag skrivit motioner som varit så väl formulerade att de kunde röra stenar till tårar, men de har avfärdats av den socialdemokratiska majoriteten med orden: ”Ta det lugnt!” Är det en borgerlig klyscha eller en socialdemokratisk?
Herr talman! Det här är en underlig debatt! Å ena sidan beskylls man för att gå för snabbt fram, för man kommer ändå att få rätt. Å andra sidan beskylls man för att gå för långsamt fram, för att man inte vill fatta besluten. Jag vet inte om man kan säga att socialdemokraterna i det fallet befinner sig i mitten. Jag föredrar att säga att vi befinner oss på snabb frammarsch med åtgärder mot de kemiska ämnena. Vad jag sade, herr Wachtmeister, var att vi alltid varit med om, i strängt taget vilken politisk fråga som helst, att borgerligheten vänt sig emot våra konkreta förslag för att i efterhand — när vi väl genomfört dem — kunna säga: Det var inte så dumt, vi accepterar det. Herr Wachtmeister har ju redan talat om att det kommer ni att säga om kemikommissionen också. Jag vill gärna säga som Lars-Ove Hagberg, att det är väldigt bråttom. Vi behöver inte alls sitta och vänta på en översyn av produktkontrollapparatens organisation, utan vi måste snabbt på bred front angripa de problem som finns. Det behövs en sådan här samordning, och det är i form av en kemikommission som vi kan göra det. Det är inte endast fråga om att se över administrationen. Man måste gå in på en mängd olika områden som jag pekade på. Lagstiftningen måste ses över och skärpas, och bristerna måste rättas till. Vi måste få redovisning för forskningsinsatserna och ett program för det framtida arbetet. Detta är ett klassiskt socialdemokratiskt sätt att arbeta. Vi redovisar problemen, vi analyser dem, vi redovisar förslag till åtgärder, och vi sammanfattar dem i krav här i riksdagen. Detta har vi redogjort väl för i vår motion 791. Det gäller inte bara det här området utan även de andra områden som rör miljön. Därför är det alltså viktigt att vi nu fattar ett beslut och att denna kemikommission tillsätts och snabbt får börja arbeta med problemen. Det är faktiskt bråttom. Sedan vill jag till Lars-Ove Hagberg säga att man kanske inte löser problemen med facklig insyn och beslutanderätt genom att de fackliga representanterna får majoritet i naturvårdsverkets styrelse. Det är naturligtvis — och det trodde jag vi var överens om — skyddsombuden som måste ha rätt att stoppa arbetet på farliga arbetsplatser och ha rätt till fullständig insyn när det gäller de kemiska ämnena och deras sammansättning på arbetsplatserna. Därvidlag är det vi som har skärpt tonen. Det gjorde vi förra året, när vi sade ifrån att skyddsombuden måste ha fullständig rätt att se vad det är för kemiska ämnen man arbetar med för att kunna ingripa lokalt på arbetsplatsen mot kemiska ämnen. Det är kanske en bättre form för demokrati att vi ser till att man direkt ute på arbetsplatsen har dessa instrument i sin hand och att lagstiftningen ger det skydd som vi behöver. Jag trodde vi kunde vara överens, Lars-Ove Hagberg, om att kemikommissionen är ett bra instrument för att komma till rätta med de kemiska ämnena. Det vore beklagligt om inte kommunisterna bidrog till att föra fram den här frågan till ett beslut i riksdagen.
Herr talman! Jag trodde inte att det fanns någon motsättning mellan att skyddsombuden fick de här möjligheterna och att fackliga representanter i myndighetsorgan hade ett avgörande inflytande. Men tydligen finns det i socialdemokratins politik en motsättning. Jag beklagar då verkligen att de skyddsombud som har dessa möjligheter inte kan få gehör i myndighetsorgan. När det gäller omröstningen har jag frågat tidigare: Varför har ni den här inställningen till den fackliga maktfrågan? Vi har ett i princip liknande förslag, som ni inte röstar för. I motionen 871 har vi ett yrkande som de socialdemokratiska ledamöterna avstyrker. Jag finner att vi i princip är överens om att det behövs åtgärder, men jag kan inte förlika mig med socialdemokratins sätt att behandla den fackliga maktfrågan.

Herr talman! Får jag påminna om att jag i ett tidigare inlägg framhöll att det skulle innebära något helt nytt om vii riksdagen fattade beslut om att fackliga representanter inom naturvårdsverket skulle besätta tre fjärdedelar av styrelseoch nämndposterna. Det är inte ett beslut som riksdagen fattar på sådana grunder som det här är fråga om. Detta är naturligtvis skälet till att såväl den borgerliga majoriteten som socialdemokratin säger nej till att på det här viset förändra förhållandena inom nämnder och styrelser i de olika verken. Vi genomför inte en delförändring inom en styrelse. Sedan påpekade jag att det — som jag ser det i varje fall — är väldigt viktigt att skyddsombuden har möjlighet att ingripa lokalt på arbetsplatserna. Eftersom Lars-Ove Hagberg påpekade att det var de som drabbades av de kemiska ämnena som skulle ha möjlighet att vara med och fatta besluten, så är vi väl ändå överens om att det är ute på arbetsplatserna som arbetarna måste ha makten och rättigheten — med lagen i ryggen — att ingripa mot de kemiska ämnena.

Herr talman! Det finns i dag inte några bärande skäl för att motsätta sig att ge invandrarna rösträtt fullt ut — dvs. också rösträtt till riksdagsval. Den kommunala rösträtten är trots allt — även om den är ett framsteg — bara en halv rättighet. En rad viktiga och avgörande frågor som direkt berör invandrarna avgörs genom regeringsoch riksdagsbeslut. Också betydande delar av kommunernas verksamhet är beroende av beslut i riksdagen och av regeringen. Det motiverar ytterligare att invandrarna skulle få vara med om att bestämma sammansättningen av riksdagen och regeringen. Det har sagts i debatter om invandrarnas rösträtt till riksdagsval att invandrarna i alla fall har möjligheten att engagera sig politiskt och i resp. partier påverka nomineringarna till riksdagsvalen. Men det är en klen tröst att bara få vara med och diskutera vem eller vilka som skall nomineras men inte själv få delta i valet. Det helt avgörande är att man själv med sin egen röst i allmänt val har rätt att vara med och avgöra riksdagens sammansättning. Vänsterpartiet kommunisterna har i tidigare motioner och även i år, i motionen 648, påtalat att invandrarnas kommunala rösträtt har medfört en ökad politisk aktivitet bland invandrarna. Vi är övertygade om att rösträtt för invandrare till riksdagsval ytterligare skulle stimulera den politiska verksamheten bland dessa grupper. För invandrarna själva är rösträttsfrågan en angelägenhet av störsia octydelse. Rösträtt också till riksdagsval skulle höja invandrarnas status i samhället och skapa ökad förståelse för invandrarnas särdrag och deras problem. De politiska partierna och andra organisationer som är verksamma i samhället skulle då tvingas att mera ingående sätta sig in i de olika gruppernas kulturella och andra särdrag än vad som skett hittills. Många argument skulle kunna framföras i den här debatten som talar för att invandrarna också skall ha rätt att delta i riksdagsval. Vänsterpartiet kommunisterna har tidigare både i motioner och i debatter framfört en rad argument i den riktningen. Det vore en överloppsgärning att åter upprepa alla dessa argument i dag. Vad som är positivt i denna fråga är att socialdemokratin nu reser samma krav. Även om man föreslår en mer omfattande utredning i ärendet, så ställs dock krav på att invandrarna skall ha rösträtt också i riksdagsval. Mot bakgrund av detta kan man med stor tillfredsställelse notera, eller rättare sagt konstatera, att en stor majoritet av svenska folket är enig om att ge invandrarna rösträtt i riksdagsval. Vänsterpartiet kommunisterna anser att det inte krävs — eller föreligger något behov av — något mer omfattande utredningsarbete eftersom rösträttsutredningen, som gjort förarbetena till den kommunala rösträtten för invandrare, till stora delar klarat av det väsentliga utredningsarbetet. Dessutom har olika forskargrupper varit sysselsatta med utvärderingar av invandrarnas deltagande i kommunalvalen. Detta material, tillsammans med tidigare utredningsmaterial, gör det möjligt att snabbutreda denna för invandrarna vitala fråga. Om viljan hade funnits hos de borgerliga partierna skulle regeringen med lätthet redan till hösten ha kunnat lägga fram ett förslag om rösträtt till riksdagsval för invandrare. Men dessa partier har samstämmigt deklarerat att de klart är motståndare till en sådan demokratisk rättighet för invandrare. Utskottet hänvisar till tidigare ställningstagande att rösträtten till riksdagsval måste vara sammankopplad med medborgarskap, något som Hilding Johansson också har berört tidigare. Som argument framförs i konstitutionsutskottets betänkande 1977/78:9 — vilket även åberopas i föreliggande betänkande — att ”ett brytande av sambandet mellan rösträtt och medborgarskap skulle leda till att innehållet i medborgarskapet tunnas ut i alltför hög grad”. Man måste därför ställa frågan till utskottets borgerliga majoritet: På vilket sätt skulle innehållet i svenskt medborgarskap för svenskar tunnas ut bara för att invandrare skulle erhålla rätt att delta i riksdagsval och vara med och avgöra hur riksdagen skall sammansättas? Jag ställde denna fråga när ärendet senast var uppe men fick inget svar. Jag upprepar frågan på nytt till utskottets talesmän. Det kanske kan bli ett svar i dag. Det finns i denna fråga tre motioner med likartade krav, nämligen att invandrare skall få rösträtt fullt ut. Motionen 648 från vpk kräver en skyndsam utredning — de andra motionerna kräver utredning. Det är den egentliga skillnaden i motionskraven. Vpk anser att en skyndsam utredning är att föredra — med sikte på att förslag läggs fram redan i höst så att invandrarna så snabbt som möjligt får denna självklara demokratiska rättighet. Av den anledningen :yrkar jag bifall till vpk-motionen 648. I andra hand kommer vpk att stödja den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Så sent som den 30 november förra året, alltså under innevarande riksmöte, behandlade kammaren motioner av i princip samma innehåll som det som nu återfinns i konstitutionsutskottets betänkande nr 41. Utskottets ståndpunkt var då att frågan om rösträtt i riksdagsval är intimt förknippad med frågan om medborgarskap. Endast den som har svenskt medborgarskap skall ha rätt att rösta i svenska riksdagsval. Detta är en viktig princip, som tillämpas världen över. Det finns här ingen anledning för mig att ta upp kammarens tid med att ånyo redovisa alla de skäl som då anfördes mot att ge invandrarna rösträtt i riksdagen. Något nytt har inte inträffat sedan den 30 november som ger anledning till ett ändrat ståndpunktstagande från utskottets sida. Låt mig därför, herr talman, bara helt kort slå fast: För det första är det naturligt att den som vill påverka den svenska politiska utvecklingen på riksplanet också söker svenskt medborgarskap. Kvalifikationstiderna för sådant medborgarskap har undan för undan förkortats. Det är bara några år sedan vi vidtog de senaste förändringarna. För nordiska medborgare är tiden nu blott två år — som alltså skall jämföras med att det tar tre år, även om man är nordisk invandrare, innan man får rösta i ett kommunalval! Det tar alltså ett års kortare tid, herr talman, att bli svensk medborgare än det tar att bli kvalificerad att rösta i ett svenskt kommunalval om man är invandrare. Den treårsgränsen har vi varit överens om i den här kammaren. För sådana som inte tidigare är nordiska medborgare gäller en femårsgräns. Också därvidlag har det skett en förändring i den riktningen att tiden har avkortats, och även procedurmässigt har det blivit enklare. För det andra måste medborgarskapet ha ett reellt innehåll. Om den rösträtt som följer med medborgarskapet tas bort, kan det ifrågasättas varför man över huvud taget skall söka svenskt medborgarskap. Om man har rätt att rösta i både riksdagsoch kommunalval och dessutom har samma sociala och andra förmåner som andra svenska medborgare — vilket man ju i praktiken har, om man är bosatt i det här landet — är medborgarskapet i fortsättningen i praktiken bara en nullitet. Frågan till dem som vill ha en ändring blir då naturligtvis: Vad innebär det att ge invandrarna rösträtt i form av medborgarskap i fortsättningen? Vad är det då som blir kvar och som gör det värt att söka svenskt medborgarskap? För det tredje är undersökningar om invandrarnas situation och beteende i de aktuella frågorna redan föremål för en rad utredningar. Det rör sig om inte mindre än fem sådana. Jag specificerade noga i mitt inlägg i kammaren den 30 november förra året — s. 23 och 24 i protokollet — vad de fem utredningarna sysslade med och vilka resultat som då hade redovisats eller som kunde förväntas komma att redovisas. Jag skall därför inte ta upp kammarens tid med att nu läsa upp detta, om inte någon påfordrar det. Det är ändå, herr talman, faktiskt på det sättet att det i dag föreligger ett mycket omfattande arbete som kan ge just den bakgrundsinformation som efterlyses, bl.a. i den socialdemokratiska motionen. Att ge de här utredningarna någon form av parlamentarisk sammansättning kan därför knappast föra frågan framåt. Men i grunden, herr talman, ligger naturligtvis en principell inställning, och det är den som jag har redovisat här för utskottsmajoritetens räkning, nämligen att det bör finnas en koppling mellan medborgarskap och rösträtt till riksdagsval. Därför finns det naturligtvis ingen anledning att tillmötesgå det utredningskrav som syftar till att få till stånd sådan rösträtt. Vi har olika principiella ståndpunkter, och det är bara att notera. Däremot, herr talman, kan det finnas anledning att föra en seriös debatt om huruvida kvalifikationstiderna ytterligare kan förkortas, och huruvida proceduren ytterligare kan förenklas — men det är i så fall en debatt där jag efterlyser konkreta förslag från dem som vill ha förändringar. Herr talman! Eftersom saken diskuterats bara för ett par månader sedan här i kammaren finns det inte något nytt att tillägga — något sådant har inte framkommit under den här tiden. Därför ber jag att få yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan i betänkandet nr 41.
Herr talman! Anders Björck frågar: Om vi skulle ge invandrarna rösträtt också till riksdagsval — vad är det då som kvarstår för att de skall sträva efter att söka svenskt medborgarskap? Jag trodde att Anders Björck visste det, att det på den svenska arbetsmarknaden för att få en fast anställning i de flesta fall reses krav på att man skall vara svensk medborgare. Men kvalifikationstiderna är ändå långa och procedurfrågorna inte alls så enkla som Anders Björck påstår. Det kan ta rätt så lång tid att få svenskt medborgarskap, och det skall läggas till den tid som måste förflyta innan man kan söka medborgarskap. Det kan gå sju åtta år innan man får svenskt medborgarskap. Det finns exempel på det och på personer som sökt men inte fått. Man skall vara verksam i Sverige och uppfylla de krav som den svenska arbetsmarknaden ställer, och man skall i övrigt göra sina plikter gentemot samhället. Men den väsentligaste rättighet som alla som fullgör samma skyldigheter har — den tar man alltså bort ifrån invandrarna. På min arbetsplats finns det flera invandrare som inte får fast anställning därför att de inte är svenska medborgare. Och de kan inte heller påverka sammansättningen av Sveriges riksdag därför att de inte har den rösträtten. Men de har varit här ganska länge, sex sju år. Och de har sökt medborgarskap men inte fått det. Men även om man skulle ge invandrarna denna rösträtt så finns det ändå sådant som gör det eftersträvansvärt att söka svenskt medborgarskap -— vilket Anders Björck anser vara så väsentligt — nämligen möjligheten att få en fast anställning.

Herr talman! Den upplysning som herr Hallgren här gav pekar just i riktningen att det är väsentligt att se till att man får svenskt medborgarskap. Och det förslag som här framförs löser inte det aktuella problemet. Det blir inte lättare att få fast anställning om man har denna rösträtt — för någon sådan koppling har ju inte föreslagits. De kvarstående skillnader som finns — och som jag ville ha fram — berörs ju inte av dessa förslag. Men just därför är vi beredda och har varit beredda att diskutera hur man skall kunna förenkla proceduren och se till att kvalifikationstiderna om så krävs förkortas ytterligare. Jag vill gärna ställa ett par frågor här: Finns det från socialdemokratiskt håll och från vpk-håll önskemål om att korta kvalifikationstiderna ytterligare? Hur långt vill man gå därvidlag? Det kunde vara intressant att få veta i detta sammanhang. En annan fråga, herr talman, som man också ställer sig är: Vilka andra länder har ett system, enligt vilket man ger invandrare rösträtt i riksdagsval? Vilka länder är det som har en situation liknande vår egen och som vi i så fall kan dra lärdom av? Ge oss några exempel på sådana länder! Herrarna har säkerligen kontakter och kunskaper som skulle kunna ge oss ett besked på den punkten.
Herr talman! Anders Björck vänder på frågan och säger att detta att man inte får anställning med mindre man är svensk medborgare snarast talar för att man borde sträva efter att bli svensk medborgare. Ja, det är ju det jag säger.

Det är utan tvivel så att många av de invandrare utan svenskt medborgarskap som i dag står till arbetsmarknadens förfogande är lika kvalificerade för att få en fast anställning som svenska medborgare. En förändring i det avseendet av samhället kan man vara med om att åstadkomma genom att delta i ett allmänt riksdagsval och därigenom påverka politiken. Har man inte den möjligheten får man avvakta längre tid tills man blir svensk medborgare och kan delta. Jag har ingenting emot det som Anders Björck anförde, att man ytterligare kortar av den tid som krävs för att få svenskt medborgarskap. Jag är helt på det klara med att en översyn av de bestämmelserna bör göras.
Herr talman! Nej, herr Hallgren, det är faktiskt på det sättet att i motionerna sätts icke invandrarnas situation på den svenska arbetsmarknaden i första rummet, utan i stället rösträtt till riksdagsval. Det är en annan sak. Invandrarnas situation på den svenska arbetsmarknaden har vi diskuterat i andra sammanhang, och den skall vi naturligtvis diskutera också i fortsättningen och vidta åtgärder för att underlätta anpassningen. Om det verkligen var så, herr talman, att man i första hand var intresserad av att snabbt få till stånd bättre förhållanden på arbetsmarknaden, då skulle man föra fram konkreta förslag på det området. Man kan ändra medborgarskapskravet för att inneha tjänst, fast anställning etc. Men inte är det väl någon som tror att detta ändras hux flux bara för att en grupp får rösträtt. Dessutom är det så att vi här följer internationell praxis. Vi har kortat tiderna högst avsevärt — t.o.m. så långt, herr talman, att det tar längre tid att få rösträtt i kommunalval för en invandrare från Finland än det tar för honom att få ett svenskt medborgarskap. Jag tycker att det har gjorts väldigt mycket. Om man, som sagt, är intresserad av att ta upp situationen på arbetsmarknaden, som herr Hallgren nämnde, skall vi ta en särskild debatt om den frågan och inte föra den debatten nu när det gäller rösträtten. Jag börjar tro att det är andra saker som man är ute efter i första hand.

Herr talman! När det gäller invandrarnas rösträtt i riksdagsval har folkpartiet en mycket klar ståndpunkt. Vi anser att frågan inte är om utan hur invandrarna skall få rösträtt. Och svaret på den frågan är att det bör ske genom medborgarskap. Det är bara ett halvår sedan vi hade en lång debatt här i riksdagen om den här frågan, och jag skallinte trötta kammaren med att upprepa mitt anförande från den 30 november i fjol. Men låt mig kort erinra om folkpartiets inställning. Vi ser invandrarnas deltagande i samhällsdebatten och i det politiska livet som en stor tillgång. De har genom sina skiftande bakgrunder stora förutsättningar att bidra med nya perspektiv och synvinklar. Invandringen har gjort Sverige tillett rikare land inte bara ekonomiskt utan också kulturellt. Det är tillskott som vi måste ta vara på. Mot den bakgrunden är det viktigt att slå vakt om en generös invandrarpolitik med hemspråksundervisning, språkkurser för vuxna, stöd till tidskrifter, bokutgivning och till invandrarnas kulturella verksamhet. Alla vet att anslagen till de här ändamålen har ökat, i vissa fall kraftigt, under de senaste åren. Den motion som socialdemokraterna har väckt handlar enligt rubriken om invandrarnas rösträtt i riksdagsval. I själva verket har den dock en något snävare syftning. Flertalet invandrare har redan nu rösträtt i riksdagsval därför att de har blivit svenska medborgare. En annan stor grupp invandrare är de som varit i landet kortare tid än tre år och tio månader. De har inte rösträtt vare sig i riksdagsval eller i kommunalval, och jag har inte noterat något socialdemokratiskt förslag om att de skulle få det. Återstår alltså den grupp invandrare som varit här längre än tre år och tio månader men inte blivit svenska medborgare. Det är den gruppen som den socialdemokratiska motionen i realiteten handlar om. Vår uppfattning är att det vore mycket värdefullt om dessa invandrare kunde få rösträtt i riksdagsvalen men att det bör ske genom att de vinner svenskt medborgarskap, inte genom att man bryter ut rösträtten och valbarheten ur medborgarskapet. Vi har också i folkpartistiska motioner föreslagit att kvalifikationstiden för vinnande av medborgarskap för invandrare från utomnordiska stater borde kunna sänkas från fem till fyra år. De motionerna har dock avslagits av riksdagen under flera år. Det lät på debatten här alldeles nyss som om vi kommer att få mer stöd för den tanken i framtiden. Nu säger man från socialdemokratisk sida att vår lösning inte är bra därför attden inte tillgodoser de grupper som trots att de kan bli svenska medborgare ändå väljer att förbli medborgare i sina ursprungsländer. En finländare kanske tänker sig att återvända till Finland efter många år i Sverige och vill därför inte söka svenskt medborgarskap. Jag kan för min del inte finna det argumentet särskilt bärkraftigt. Naturligtvis skall varje människa i en sådan situation ha rätt att själv bestämma om han vill ha kvar ursprungslandets medborgarskap eller om han vill anta det nya hemlandets. Men man kan inte välja båda på en gång. Finland tillämpar liksom allt fler länder den ordning som viockså har i Sverige, nämligen att låta finländska medborgare i utlandet delta i riksdagsvalen. I Finland satte sig inte heller socialdemokraterna på tvären när den ordningen infördes. Vid det senaste finska riksdagsvalet kunde man rösta på 47 olika platser i Sverige — på konsulaten, i de finska föreningarnas lokaler och på vissa invandrarbyråer — och tiotusentals finländska medborgare begagnade sig av den rättigheten. Tycker verkligen Hilding Johansson att det vore vettigt med en dubbel rösträtt för den här gruppen? Eller menar han att de finländska medborgarna borde avstå från att rösta i de finländska valen och i stället rösta i de svenska? Jag tror för min del att en överväldigande majoritet av både svenskar och finländare delar vår uppfattning på den punkten, nämligen att det är naturligt att rösträtten följer medborgarskapet. Det är den internationellt vedertagna principen och den från alla utgångspunkter mest rimliga. Det bör kanske slås fast att den nuvarande ordningen inte alls hindrar någon från att rösta i det land han själv vill. En finländare som flyttar till Sverige kan inom två år bli svensk medborgare, och flyttar han tillbaka kan han på en dag återvinna sitt finländska medborgarskap. Det är bara att göra en skriftlig anmälan hos ministeriet för inrikesärendena. Och i de allra Nesta av våra stora invandrarländer är det precis lika lätt att återvinna ett gammalt medborgarskap som man en gång har givit upp. I Danmark gäller samma regler som i Finland. I Grekland finns det inte heller någon tidsfrist, inte heller i Turkiet. I Jugoslavien finns ett särskilt undantag från den normala treårsfristen som innebär att tidigare jugoslaviska medborgare omedelbart kan återvinna sitt medborgarskap, och det gäller också för deras familjemedlemmar. Den som avser att flytta tillbaka är alltså inte på något sätt förhindrad att tillfälligt bli svensk medborgare och därmed vinna rösträtt i svenska riksdagsval. Det framgår klart av motionen att även socialdemokraterna känner en hel del tvekan inför att utsträcka rösträtten till invandrare utan svenskt medborgarskap. Det framgick kanske mindre tydligt av Hilding Johanssons anförande. Det får väl ses som ett uttryck för att opinionen inom socialdemokratin är något splittrad på den här punkten. Enligt vår mening vore det bäst om socialdemokraterna först på egen hand ville utreda var de själva står i frågan — det behövs inte någon offentlig utredning för att komma till klarhet om den saken. För vår del är den principiella inställningen alldeles klar. Vi säger ja till ett vidgat politiskt deltagande från invandrarnas sida och menar att vägen dit måste gå via medborgarskapet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Hilding Johansson önskade ett belägg för mitt påstående att den socialdemokratiska opinionen förefaller splittrad. Det skall jag givetvis omedelbart ge. Jag grundade mitt påstående på observationen av en klar skillnad mellan motionen av herr Palme m.fl. och det anförande som Hilding Johansson här höll.

Men i Hilding Johanssons anförande förekom en övertygad plädering för att rösträtten borde utvidgas. Det är alltså en alldeles klar skillnad. Det var enbart på den grunden som jag tyckte att det föreföll som om det råder någon osäkerhet inom socialdemokratin om vad man egentligen önskar. Det var inte alls avsikten att insinuera någonting eller att på något sätt uttala mig nedsättande om socialdemokratin. Varje parti har anledning att fundera allvarligt på en fråga av den här typen. Men jag tillät mig att föreslå att socialdemokraterna borde försöka komma till en klar uppfattning i sakfrågan innan de begär att det tillsätts en statlig utredning. Vi har en klar uppfattning i sakfrågan. Vi anser att det är bra att invandrarna tar del i det politiska livet och att det är bra att de får rösträtt. Men vi anser att det är naturligt att vi här liksom man gjort i alla andra länder i världen låter det ske genom att de vinner medborgarskap. Vi vill medverka till att invandrarna snabbare skall kunna vinna medborgarskap för att nå det målet.

Herr talman! Det var på en direkt an modan från Hilding Johansson som jag ägnade mig åt en kort textanalys. Jag lovar att inte fortsätta med den saken. Man måste faktiskt inte alltid utreda en fråga innan man tar ställning. Ibland är principfrågan så klar att ett parti först kan ta ställning och därefter tillsätta en utredning för att undersöka de praktiska problemen. Det har socialdemokraterna i detta fall inte gjort. Om man går till socialdemokratins långa och glansfulla historia, finner man att socialdemokraterna, innan de förde fram krav på åtta timmars arbetsdag, på allmän rösträtt och på en mängd andra stora reformer, inte först begärde en utredning och sedan kom fram till en klar ståndpunkt. De valde faktiskt den motsatta vägen.

Herr talman! När Hilding Johansson befinner sig i den situationen i kammaren att hans argumentation är svag — och dess värre gör han det ofta — brukar han tillgripa metoden att tala om att hans motståndare är insinuanta och elaka. Det är numera ett vanligt inslag i kammarens debatter, så jag skall inte ägna mycken tid åt detta. Vad det nu handlar om är följande. De borgerliga partierna har sagt att de vill underlätta för invandrare som inte har svenskt medborgarskap att så snart som möjligt få detta. På senare år har också genomförts värdefulla reformer. Vi har varit beredda att diskutera kvalifikationstider, procedurförfarande och annat. Men se det vill inte Hilding Johansson vara med på, utan här skall invandrare ha rösträtt om de har hamnat i detta land — och det förmodligen relativt snabbt. Jag har ännu inte hört något förslag om kvalifikationstiden för detta. Men den kan inte gärna vara kortare än den kvalifikationstid som Hilding Johanssons eget parti satt upp för invandrarnas rösträtt i kommunala val, nämligen tre år, alltså ett helt år längre kvalifikationstid än som i dag gäller om en nordbo vill bli svensk medborgare. Jag tycker att man här har kommit ganska långt, och vi kan diskutera detta ytterligare. Arbetsmarknadsproblemen, som det talats om här, löses inte på detta sätt. Ingen är väl så naiv att han tror det. Ser vi på världen omkring oss, får vi liksom förra gången höra exemplet Nya Zeeland. Ja, det är så långt bort från Sverige man kan komma bokstavligt talat. Förhållandena på Nya Zeeland är inte riktigt tillämpliga här. Ursprunget till att man på Nya Zeeland har detta system är att landet tillhör det brittiska samväldet, där det funnits en speciell praxis, en praxis som man har gått ifrån i andra länder som tillhört brittiska samväldet. Systemet gäller nu bara på Nya Zeeland. Länderna runt omkring oss ger emellertid inte invandrarna någon invandrarerösträtt i riksdagsval. Det har inte Hilding Johanssons partikamrater i Västtyskland eller Norge eller vilket land vi nu skall ta till kommit på — inte heller Karl Hallgrens partivänner i länderna bakom järnridån. Jag måste ju säga: Om det här nu är en så väsentlig fråga, varför har man då från socialdemokratiskt håll inte genomfört reformen tidigare? Ni har ju haft makten i 44 år. Då säger man: Ja, men situationen nu är besvärlig, för vi har så väldigt många invandrare. Detta stämmer inte. Det var faktiskt fler invandrare i Sverige för ett par år sedan. Antalet har gått upp och ned med konjunkturerna, beroende på de ekonomiska svängningarna. Varför drev inte den gamla regeringen igenom det här under 50-, 60 eller 70-talen? Varför fick vi den första partimotionen från socialdemokratiskt håll först efter regimskiftet? Tidigare kunde ni ju ha gått fram med en proposition och då fått igenom förslaget. Det tyder naturligtvis på, herr talman, att här finns allvarliga problem, och det hedrar herr Johansson att han har erkänt att det här är besvärligt och att beslut inte kan fattas utan vidare. Men här finns också principiella invändningar, och har man som herr Tarschys sade den principiella uppfattningen att socialdemokraterna anvisar en felaktig väg att gå, då finns det inte anledning att tillsätta en parlamentarisk utredning på det sätt som yrkas.

Herr talman! Det är inte invandrarnas problem på arbetsmarknaden som motionärerna syftar till att lösa, säger Anders Björck. Det ligger andra syften bakom kraven på rösträtt till riksdagsvalen, säger han också, med stor mystik i stämman. Så vill han då ha fram att det kanske är andra politiska aktioner bakom. Anders Björck skall få möjlighet att också ta ställning till direkta konkreta krav om förbättringar för invandrarna på arbetsmarknaden något senare i denna kammare. Det kommer nämligen att behandlas en hel rad väsentliga krav på förbättringar, exempelvis ändring av lagen om svenskundervisning och översättning av arbetarskyddsstyrelsens skyddsanvisningar till de vanligare invandrarspråken. De skall bli intressant att se — och jag skall nogsamt följa — hur Anders Björck röstar då. Jag måste också säga att det kanske ligger andra politiska värderingar bakom borgarpartiernas ställningstagande här än att slå vakt om att medborgarskapets innehåll inte skall urholkas. Det är kanske så att man har klart för sig att de stora invandrargrupper som finns i landet i dag till större delen stöder arbetarklassen. Därför vill man med alla till buds stående medel förvägra dem att delta med mindre än att de blir svenska medborgare. Man skall således tvinga dem att bli svenska medborgare. Först därefter skall de kunna delta i riksdagsval. På så sätt utestänger man ju i vart fall en viss tid stora grupper som kommer från Latinamerika och naturligtvis inte har samma politiska hemvist som Anders Björck.

Herr talman! Får jag bara mycket kort säga att det här inte är fråga om att tvinga någon att bli svensk medborgare. Vi erbjuder dessa människor att efter en mycket kort kvalifikationstid och en relativt enkel procedur bli svenska medborgare. Det tycker jag är en generös inställning, och den skall vi slå vakt om. Sedan tror jag inte herr Hallgren har så mycket att komma med när det gäller invandrarnas situation i vissa andra länder. Det är ju så beträffande de länder där herr Hallgren har sin ideologiska hemvist att dit vandrar man inte in — där vandrar man ut.

Herr talman! Systemet med utjämningsmandat vid val till riksdagen undanröjde orättvisorna i fråga om mandatfördelningen partierna emellan. Införandet av detta system innebar därmed ett viktigt steg mot en rättvisare valordning. Men där hejdade man sig. I stället för att fullfölja det påbörjade arbetet och tillerkänna varje i val avlämnad röst lika värde införde man den spärregel som ställer partier med en väljarandel under 4 96 utanför parlamentet. Vänsterpartiet kommunisterna har alltsedan det nya valsystemets införande påtalat spärregelns odemokratiska effekt. Med 5,4 milj. väljare, som deltog i det senaste riksdagsvalet, kan ett parti samla betydligt över 200 000 väljare utan att bli representerat i riksdagen. Om flera partier samtidigt skulle komma i närheten av men inte nå upp till 4 96 så blir antalet orepresenterade väljare ännu större. Ett sådant system kan givetvis inte sägas främja en strävan att alla skall rösta efter sin övertygelse. Med sin valsedel ger väljaren stöd för en inriktning av politiken som hon eller han vill se företrädd i parlamentet. Med spärrsystemet motverkas väljarnas rätt att uppnå detta. Detta system har nu tillämpats i tre val. Konstitutionsutskottet hävdar, genom att återge skrivningen i fjolårets betänkande i denna fråga, att vunna erfarenheter befäster fördelarna med valmetoden. Jag skulle kunna vara lika rationell som utskottet och till protokollet läsa in vad Nils Berndtson på vpkgruppens vägnar i fjol hade att säga som kommentar till utskottsbetänkandet. Men jag skall nöja mig med att upprepa den fråga han ställde: Vilka är de erfarenheter som utskottet har gjort? Och jag vill fortsätta med ett par frågor till: Har inte också konstitutionsutskottet gjort den erfarenheten att antalet röstande har ökat sedan systemet infördes? Har i så fall inte konstitutionsutskottet funnit att upp till 4 96 av väljarna motsvarar ett ständigt stigande antal röstande? För vpk:s del har vi i erfarenheterna från de tre valen funnit stöd för kravet på en prövning av systemets effekter. Men konstitutionsutskottet tycks leva i den bästa av världar — där behöver inte valsystemet diskuteras, åtminstone inte i det här avseendet. Det som från början var resultatet av en kompromiss framställs nu som något okränkbart. Konsekvenserna må bli vilka som helst. Spärrsystemet skall finnas och det exakt i den form som det en gång infördes. Nog verkar det, herr talman, en smula tjurskalligt, om man får använda ett så vanvördigt uttryck om riksdagens konstitutionsutskott. 1 1976 års val tillämpades systemet med spärrar och utjämningsmandat även i landstingsval. Här har spärren satts lägre — vid 3 96 — men effekten blir likartad den vid riksdagsval. Varje rösts lika värde motverkas. Vpk vill därför ha en översyn också av systemet för val till landsting. En sådan kan ske i en särskild utredning eller genom att den kommitté som tillsatts för översyn av vallagen får tilläggsdirektiv. Översynen bör också gälla den kretsindelning som tillämpas vid val i primärkommunerna, som ofta kan innebära en högre spärr än i riksdagsoch landstingsval trots att där inte förekommer vare sig utjämningsmandat eller procentspärr. Från den här talarstolen hör man ofta uttrycket ”ingenting är så bra att det inte kan göras bättre”. Det vore välgörande om även konstitutionsutskottet anammade denna sanning och åtminstone accepterade en diskussion om det gällande valsystemet. För vpk:s del är inställningen till spärrsystem klar. Men är inte de partier som är för spärrar nu mogna att åtminstone diskutera frågorna: Är just fyraprocentssatsen den lämpliga? Skulle inte en eventuell spärr ändå kunna kombineras med avtrappningsregler som minskar de tröskeleffekter som ju obestridligen finns? Herr talman! Farligare än så är inte vpk-yrkandet i motinen 403, som jag yrkar bifall till. I dag förväntar jag mig inte någon sensationell anslutning till det yrkandet. Men det kanske kommer en dag, då jag kan lyssna med samma igenkännande som jag nyss gjorde till argumentet från socialdemokratiskt håll: De borgerliga kunde ha intagit en mindre sluten hållning till förslag om utredning. Ungefär så noterade jag nämligen att Hilding Johansson sade i den debatt vi nyss har slutfört. När det gäller frågan om spärregler och kravet om en översyn av valsystemet kunde hela konstitutionsutskottet inta en mindre sluten håll ning. Herr talman! Jag yrkar, som sagt, bifall till vpk:s yrkande i motionen 403.

Herr talman! Som framgick av Eivor Marklunds anförande är den fråga som vi nu behandlar inte ny. Vi hade den uppe till behandling senast den 16 februari 1977 på grundval bl.a. av en vpk-motion som såg ungefär likadan ut som den vi nu har att behandla. Ett enhälligt utskott avstyrkte förra året vpkmotionen, och ett enhälligt utskott avstyrker även i år vpk-motionen. Vid debatten den 16 februari 1977 hade jag tillfälle att ganska utförligt motivera utskottets avstyrkande, och jag skulle kanske ha kunnat nöja mig med att hänvisa till den debatten. Men för att Eivor Marklund inte skall kunna upprepa sitt påstående att vi inte är villiga att diskutera skall jag säga några ord också denna gång, även om jag riskerar att återigen framstå som tjurskallig, för att använda Eivor Marklunds ord. Man skulle kunna använda en synonym till ordet tjurskallighet och kalla det för principfasthet, om man så vill. I praktiskt taget alla demokratiska länder har man i själva valsystemet på ett eller annat sätt byggt in en spärr mot små partier. Flertalet länder har majoritetsvalsystem, vilket innebär en väldigt hård spärr mot små partier. I en rad länder med proportionella val har man en exklusiv fördelning av mandaten inom valkretsarna. Det hade vi tidigare i vårt land, och regelmässigt innebär också det en hård spärr mot små partier. I en del länder har man försökt att över en viss nivå åstadkomma proportionell rättvisa mellan de partier som deltar i de allmänna valen. Vi tillhör den gruppen. Vi har 4 96 som bottenspärr. I Danmark har man 296, i Västtyskland 5 96 och i Israel 196. Det finns också något enstaka exempel på länder som inte har någon spärr alls. Det jag känner till är Holland. Där har man ingen spärr mot småpartier. Men det vanliga är alltså att man har någon typ av spärr. Då kan man fråga sig: Varför har man det? Jo, därför att man hyser omsorg om demokratin och om det parlamentariska systemets funktionsduglighet. Det är nämligen alldeles uppenbart, att om man inte har någon spärr i botten, får man som ett brev på posten en rik flora av partier — inte bara utanför parlamentet utan också i parlamentet. När KU häromåret hade tillfälle att besöka Holland, fick vi veta att man hade 14 partier representerade i den nedre kammaren. Man hade i alla avseenden ett förfärligt bekymmer med att klara av så många partier i parlamentet, rent organisatoriskt men även politiskt. Vi vet ju hur besvärligt det ofta kan vara att bilda regering i Holland. Vid ett tillfälle fick man hålla på i sex månader, innan man kunde klara av en regeringsbildning efter ett val. I Israel har jag talat med politiker. Där var de mycket bekymrade över sitt valsystem. De var mycket intresserade för det svenska och hade på grund av partisplittringen planer på att försöka införa något liknande. Nu säger Eivor Marklund: Diskutera åtminstone spärrens höjd. Det kan man naturligtvis göra. Jag har nämnt exempel: i Danmark ligger spärren vid 2 96, i Västtyskland vid 5 96, och vi har bestämt oss för 4 96. Men låt oss ta exemplet med en spärr vid 2 96, som man har i Danmark. Vid det senaste folketingsvalet den 15 februari 1977 blev 11 partier representerade i det danska folketinget. Sex av dessa partier hade under 4 96 av valmanskåren. Om man inte hade haft någon spärr alls, hade man fått in ännu fler partier i det danska folketinget. Det är alldeles uppenbart att om vi i Sverige ginge ned till 2 96 — för att inte tala om ifall vi skulle slopa spärren helt och hållet — skulle vi få en fragmentarisering av partierna i kammaren. Ser vi på den här frågan från arbetsordningssynpunkt, vet vi ju att vi redan har ett ganska stort bekymmer med att åstadkomma en arbetsordning som fungerar på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt. Enligt min mening finns det alltså många goda skäl för att vid riksdagsmannavalen bibehålla spärren på den nuvarande nivån. Vi har provat den vid flera val och funnit att den fungerar tillfredsställande. Det finns ingen anledning att ändra på den. Nu var Eivor Marklund inne på tanken att man skulle kunna ha något slags glidande skala, men det innebär i och för sig att man luckrar upp den spärr som man nu har. Det blir ju effekten av ett sådant system. Jag kan medge att det på en nivå kan finnas anledning att så småningom se över det nuvarande systemet, och det gäller kommunerna. Där har vi ju inga spärrar av det slag som vi tillämpar när det gäller landsting och riksdag. Vi har inte heller några utjämningsmandat. På grund av valkretsindelningen i en del kommuner har spärren, även om vi har höjt det minsta antalet mandat per valkrets, i något fall blivit högre än den spärr som vi har på landstingsnivå och på riksnivå. Det kan naturligtvis diskuteras om det är en logisk ordning. Inom konstitutionsutskottet har vi dock med tanke på att vi bara har erfarenhet från ett enda kommunalval enligt de nya reglerna ansett det vara rimligt att innan vi tänker om eller tänker till på denna punkt se hur de fungerar i ytterligare ett val. Herr talman!

Herr talman! Bertil Fiskesjö säger att den vpk-motion som vi diskuterar nu ser ungefär likadan ut som den vi diskuterade i februari 1977. Ja visst, Bertil Fiskesjö, men också spärrsystemet ser likadant ut, och om inte majoriteten i kammaren stödjer vpk-yrkandet vid voteringen lär det väl se likadant ut vid tiden för 1979 års val. Det är ju därför som vi aktualiserar dessa frågor. Bertil Fiskesjö anknyter vidare envist frågan om fyraprocentsspärren till spörsmålet om småpartierna. Men fyraprocentsspärren borde ju inte vara intressant bara för småpartier.

Med en sådan situation kan faktiskt regeringsfrågans avgörande vara beroende av om ett parti samlar 4,1 eller 3,9 96 av rösterna. Vad sedan gäller synonymdiskussionen om tjurskallighet och principfasthet är naturligtvis principfasthet ett finare ord här i kammaren. Men oavsett ordval är det tydligen Bertil Fiskesjös mening att frågan om spärr mot småpartier är avgörande för om småpartier skall finnas eller inte. Men är det inte litet långsökt att tro att frågan om huruvida partier uppstår har något att göra med rådande valsystem? Vi har redovisat vår inställning till spärrar, men vi är därutöver intresserade av att diskutera var en sådan gräns skall gå. Vi vill t.ex. också dryfta avtrappningsregler, som det ju en gång i världen t.o.m. fanns centerpartister som vågade sig på att åtminstone diskutera — då talade de naturligtvis inte om att en sådan avtrappning skulle innebära att man luckrade upp hela valsystemet, vilket Bertil Fiskesjö nu säger. Bertil Fiskesjö hänvisar i år liksom han gjorde i den debatt han i fjol förde med Nils Berndtson till Danmark som ett exempel. Jag kan inte hitta ett bättre argument att kommentera detta med än det som också Nils Berndtson använde: Är det då mera demokratiskt att tiotusentals väljare, som det skulle bli fråga om i Danmark, förblir orepresenterade i de parlamentariska sammanhangen? Beträffande de kommunala valen är tydligen Bertil Fiskesjö beredd att någon gång tänka till, och det får vi då notera som en framgång.

Herr talman! Eivor Marklund frågade om vi inte var villiga att tänka över konsekvenserna av det system som vi nu har och dra slutsatser av dessa. Det är precis vad vi har gjort, och vi har dessutom försökt att tänka över vad som blir konsekvenserna av något annat system och försökt dra slutsatser därav. Vi kan väl åtminstone diskutera procentsatser, säger Eivor Marklund. Ja, jag gjorde ju det i mitt förra anförande. Jag tog Danmark som exempel. Där har man 2 96, och man har fått elva partier i folketinget, vilket är ett stort bekymmer — det vet alla som har kontakt med danska parlamentariker. Eivor Marklund säger att valsystemet inte skall vara avgörande för om det uppkommer partier eller inte. Nej, det är det inte heller. Det råder full frihet att bilda partier i vårt land och att slåss om väljarnas gunst. Men frågan är hur stor andel av valmanskåren som skall anses vara rimlig för att ett parti skall kunna göra anspråk på representation i parlamentet. Jag kan föreställa mig hur besvärligt det skulle vara här i denna kammare, om vi hade elva partier med elva olika reservationer i alla möjliga frågor som man ständigt yrkade bifall till och talade för. Nu vet vi att partier kan uppkomma på annat sätt än genom att bildas direkt ute på fältet; ett parti kan spricka och avsöndra ett nytt parti, men det är en sak för sig. Frågan om avtrappning kan naturligtvis alltid diskuteras, och hur en sådan avtrappning skulle kunna utformas har ju också analyserats. Men effekten av varje sådant system blir att man tunnar ut den spärr som vi nu har. Avsikten med avtrappningen är naturligtvis att den skall ha just den effekten. Om man då, som jag anser att vi gjort, har hamnat ganska rätt i spärrfrågan vid riksdagsmannavalen finns det ingen anledning att gå in på ett avtrappningssystem.
Herr talman! Med all respekt för Bertil Fiskesjös tankegångar vill jag säga att jag baserar mitt yrkande på vpk:s motion och den behandling konstitutionsutskottet givit yrkandet i denna. Detta går ut på att en särskild utredning borde se över dessa saker och titta på effekterna av hela det valsystem som nu gäller, med de procentspärrar och utjämningsmandat som hittills tillämpats vid tre val. Jag och vpk-gruppen är övertygade om att det skulle vara en tillgång för det fortsatta valpolitiska arbetet, om vi finge en sådan översyn av rådande system.
Herr talman! Det är ju populärt att begära utredningar om allt, och det kan man alltid göra. Men denna sak har analyserats fram och tillbaka i alla möjliga sammanhang. Vi vet hur systemet slår, och vi vet vilka effekterna är. Det är bara en fråga om att bestämma sig. Vill vi ändra fyraprocentsspärren till en treeller tvåprocentsspärr kan vi besluta oss för detta, om vi så vill. Men jag vill det inte, ty jag vet redan vilka effekterna blir. Det är ingenting som vi behöver utreda.